Herr talman! Jag ber om överseende ifall min lilla debatt här med industriministern möjligen skulle komma att te sig som en västgötaklimax mot bakgrunden av de stora belopp som man hittills rört sig med i debatten — med andra ord det som har tagit sikte på AB Statsföretag, ett av vårt lands största bolag, och om jag minns rätt, det bolag som har det största aktiekapitalet. Min interpellation avsåg nämligen, som kammarens ledamöter kanske erinrar sig, de små företagen, och i det här speciella sammanhanget de små företagens ställning till Investeringsbanken. Jag tackar industriministern för det svar han har lämnat på min interpellation. Det präglas ju av en uppriktig strävan att ge en uttömmande förklaring i den här problematiska frågan, och det präglas också av en vänlig underton, som jag tycker i många stycken karakteriserar just det statsråd som har lämnat svaret. Det är kanske speciellt stimulerande för mig att han hyser ett så pass stort förtroende för den organisation, Svensk industriförening, som jag representerar, att han i slutet uppmanar mig och min organisation att göra vissa insatser för att åstadkomma bättre förhållanden på det område min fråga gäller. Beträffande organisationens möjligheter härvidlag skall jag be att få återkomma. Trots allt tycker jag att industriministerns svar på frågan hur det kommer sig att de mindre företagen i så ringa mån blivit delaktiga av Investeringsbankens kreditgivning på något sätt verkar egendomligt statiskt.

Jag kan försäkra att småföretagen mycket väl håller reda på hur det förhåller sig med den saken och att de följer utvecklingen ytterst noga. Jag tycker dessutom att industriministern missar kärnpunkten i min fråga. Han skisserar bakgrunden till Investeringsbankens verksamhet, talar om hur det gick till vid dess tillkomst och understryker att banken enligt instruktionerna och riksdagsbeslutet skall behandla stora och små företag precis lika. Det får alltså inte förekomma några diskrimineringar, utan man skall ha samma chanser vare sig man är stor eller liten. Han tecknar över huvud taget bakgrunden till bankens tillkomst och verksamhet. Sedan kommer industriministern fram till slutsatsen och säger: ”Någon medverkan från min sida så att de mindre och medelstora företagen kan utnyttja Investeringsbankens resurser behövs sålunda ej.” Nej, självfallet inte, herr industriminister, jag har inte frågat om det heller. Vad jag frågat om framgår av första stycket i interpellationssvaret, där industriministern säger att herr Sjönell ”har frågat mig om jag vill medverka till att Investeringsbankens utlåningsresurser i större utsträckning än vad som hittills varit fallet kan utnyttjas av mindre och medelstora företag”. Det är orden ”i större utsträckning” som är kärnpunkten, inte att småföretagen över huvud taget kan utnyttja Investeringsbankens resurser. Det vet vi att de kan, och det gör de också men tyvärr i alldeles för liten utsträckning. Bakgrunden till frågan var att det gjorts en undersökning av en företagsekonomisk institution vid ett av våra universitet, varvid det framkommit att under Investeringsbankens hittillsvarande verksamhet inte mindre än 85 procent av kreditgivningen gått till företag med mera än 500 anställda. De s.k. mindre och medelstora företagen har alltså bara fått ungefär 15 procent. Industriministern förklarar detta genom att anföra en rad olika argument. Jag måste säga att förklaringarna i vissa stycken är högst överraskande. En huvudförklaring tycks vara att Investeringsbanken i första hand skall komplettera de åtaganden som andra kreditgivare är beredda att göra. Det innebär att banken normalt inte engagerar sig i finansieringen av en företagsinvestering, om kapitalbehovet ej går utöver vad andra kreditorgan är beredda att svara för. Detta skulle alltså enligt industriministerns mening vara ett argument för att de små företagen inte har kunnat komma upp till mer än 15 procent av kreditgivningen. Det förefaller mig, som om detta argument verkar precis tvärtom, herr industriminister. Argumentet bestyrker vad jag och många med mig i flera sammanhang har påpekat, nämligen att småföretagen av kreditinstituten betraktas som speciella riskobjekt. De har inte samma förnämliga säkerheter att ställa upp som de stora företagen utan har alltid betraktats, inte med misstänksamhet eller på något annat negativt sätt av affärsbanker och andra kreditinstitut utan med en mycket stor försiktig het, därför att de har bedömts som särskilda riskobjekt på grund av sin speciella status. De har ofta endast företagarens egen personlighet och affärsskicklighet, innovationstalanger osv. att ställa upp som säkerhet. Det var en stor tillfredsställelse i djupa småföretagarled, när Investeringsbanken tillskapades och när den målsättningen slogs fast — en målsättning som vi från centern slöt upp bakom — att Investeringsbanken just skulle lämna speciella krediter och skulle satsa på en särskilt riskfylld kreditgivning. De mindre företagen tyckte — och det tyckte jag och andra som haft och har att representera dem — att detta var alldeles förträffligt, ty då måste de komma in i bilden ganska omgående och få möjligheter att erhålla krediter som de inte fått tidigare av brist på säkerheter bl.a. Det är riktigt som industriministern här säger, att det för de mindre och medelstora företagen finns ett flertal sådana kreditgivare som affärsbanker, sparbanker, jordbrukskassor, Företagskredit och Industrikredit samt hantverksoch industrilånefonden, industrigarantilånen etc. Det är riktigt att de spelar en stor roll, men jag kan inte finna att deras verksamhet skulle vara en ytterligare förklaring till att — såsom industriministern uttrycker det — Investeringsbankens medverkan inte aktualiseras. Den aktualiseras inte helt enkelt därför att man inte satsat några riskbärande krediter på småföretagen. Sådana krediter har de här nu uppräknade instituten inte kunnat ge, eftersom de är bundna av banklagstiftning, av bankinspektionens kontroll etc. Industriministern nämner — och det är mycket intressant i detta sammanhang — att Investeringsbanken har för att öka insatserna för det mindre företagandet tillsammans med Sparbankernas bank bildat ett speciellt företag, Svensk företagsgaranti AB. Meningen har uppenbarligen varit att Investeringsbanken genom detta samarbete skulle få bättre tekniska möjligheter att lämna krediter till småföretagen. Det är uppenbart en mycket riktig tanke och en rationell tanke som bör kunna fungera effektivt. Men jag skulle vilja ställa frågan till industriministern: Hur har detta fungerat? Hur mycket krediter har slussats ut till småföretagen via Svensk företagsgaranti AB? Jag måste tillstå att trots att jag dagligen sysslar med dessa frågor har jag inte hört talas om praktiskt taget någon enda större kreditgivning eller kreditgivning till något större antal småföretag på detta sätt. Det skulle vara intressant att få veta hur detta företag har utvecklats. Det har i alla fall nu haft tre år på sig — ungefär samma tid som Investeringsbanken har funnits till. Jag noterar också att industriministern nämner den strukturfond, om vilken förslag skall föreläggas riksdagen och som är avsedd att underlätta strukturomvandlingen inom branscher som många gånger består av mindre och medelstora företag. Jag tror att detta med strukturfond är ett mycket intressant projekt. Men jag kan i dag självfallet inte närmare kommentera detta, eftersom vi ju ännu inte sett någon proposition i ämnet. Jag har dock svårt att se hur Investeringsbanken kommer in i samband med denna strukturfond. Det kanske kan vara en antydan redan i dag från industriministern om att Investeringsbanken skall spela någon roll i samband med strukturfonden. I så fall är det ännu mer intressant. Men även på den punkten kanske industriministern kan lämna någon upplysning i dag. Någonting som alldeles särskilt är värt att notera är försöket från Investeringsbankens sida att samarbeta med företagarföreningarna för att underlätta kreditsituationen för de mindre företagen. Industriministern upplyser att banken håller på att utveckla ett närmare samarbete med företagarföreningarna, som innebär att Investeringsbanken, i de fall där en företagarförening beviljar s.k. direktlån, är beredd att pröva medverkan med lika stor insats. Det bör kunna ge en hel del och kanske något rätta till snedbalansen mellan stora och små företag i fråga om möjligheterna att låna i Investeringsbanken. En mycket väsentlig punkt i industriministerns förklaring till att detta beklagliga förhållande uppstått — att de små företagen bara har fått 15 procent av kreditgivningen — är hans påstående och tro, att informationen om Investeringsbanken har varit bristfällig. Det är i det sammanhanget som han uppmanar mig och min organisation att försöka förbättra den informationen och sprida kännedom om de föreliggande finansieringsmöjligheterna. Jag vill försäkra industriministern att det inte har varit någon som helst brist på information därvidlag. Jag tror därför att det knappast finns någon enda liten företagare i det här landet som inte känner till Investeringsbanken. Under de tre gångna åren — då regeringen har bedrivit någonting som jag inte kan beteckna annat än som utsvältning av de små företagen i form av skyhöga räntor och järnhårda kreditrestriktioner — prövade de mindre företagen av naturliga skäl i ren desperation varje möjlighet att lätta på det järnhårda trycket, att försöka få en kredit av ett eller annat slag. I det läget var det knappast någon liten företagare som inte fick klart för sig att det finns någonting som heter Investeringsbanken och att den skulle ge särskilt riskbärande krediter. Men, herr industriminister, beklagligt nog blev informationen ganska snart av negativt slag. Det spred sig tämligen snart mellan företagarna att det inte är lönt försöka låna i Investeringsbanken om man är en liten företagare, därför att man mestadels får avslag på ansökningarna. Det där var naturligtvis en överdriven propaganda, det är jag den förste att erkänna, men icke förty har denna negativa information gått runt. Jag kan berätta att jag personligen har varit engagerad i tre intressanta kreditfall, där jag har företrätt och försökt hjälpa mindre industrier att få lån från Investeringsbanken. I samtliga de tre fallen blev det avslag. Banken ville inte ta den risk som man uppenbarligen ansåg vara förenad med att ge kredit till de här tre olika företagen. Nu är väl inte de tre fallen vad statistikerna kallar för signifikanta, dvs. användbara som något slags bevisning för att banken inte vill ta dessa risker; jag kan bara notera att också detta har bidragit till den negativa informationen och till att de små företagen har sagt sig att det inte är lönt att gå till Investeringsbanken, eftersom de inte får samma chanser som de stora företagen. Det är beklagligt med sådan negativ information. Jag skall självfallet, herr industriminister, i den mån jag har möjligheter försöka vända informationen i positiv riktning och mot bakgrund av det svar som industriministern har lämnat i dag tala om att Investeringsbanken givetvis — i varje fall i fortsättningen — kommer att behandla de mindre och medelstora företagen på samma sätt som de stora. Vi är överens, industriministern och jag, om några ting. Vi är överens om att småföretagen har en utomordentligt viktig roll i det svenska samhället och näringslivet; vi vet båda två att de mindre och medelstora industrierna står för mer än hälften — eller inemot hälften — av den industriproduktion vi har i dag och att de svarar för ungefär 70 procent av industrisysselsättningen. Vi vet också — det har framgått av industriministerns svar på min interpellation — att de har haft alltför små möjligheter att låna från Investeringsbanken. Men sedan skär det sig. Vi är inte överens om anledningarna till detta. Industriministerns första argument var att de inte fick krediter därför att Investeringsbanken i första hand skulle medverka till särskilt riskbärande krediter. Jag har här försökt visa att det i själva verket är ett argument som verkar tvärtom. Detta argument understöder alltså i stället min kritik. Jag har också uppehållit mig vid det andra argumentet, om informationen, och sagt att denna varit tillräcklig. Man känner till att Investeringsbanken finns men har den uppfattningen att man inte kan utnyttja den. Jag tror att det finns andra förklaringar, herr industriminister. Det kanske i själva verket är så att de stora företagen, som i förhållande till de små har haft de verkliga möjligheterna att investera, har tagit alltför stor del av kreditvolymen i anspråk, så att det kanske inte blivit så särskilt mycket över till de små företagen. Och hur förhåller det sig t.ex. med personaltillgången? Jag har svårt att tro att Investeringsbanken med sin personal på, om jag minns rätt, ett halvt dussin personer skall kunna klara den oerhörda administration som krävs för att ge krediter till en mängd små företag. Jag tror att också det är en mycket väsentlig förklaring till den utveckling som ägt rum. Jag vill som vanligt se framåt, och jag hoppas att det svar jag fått i dag skall innebära att förhållandena förbättras. Men jag har anledning att upprepa den fråga vilken jag ställde i interpellationen och på vilken industriministern, som jag tidigare nämnt, svarade att han inte ansåg sig behöva ge medverkan för att de mindre och medelstora industrierna skulle kunna utnyttja Investeringsbankens resurser, eftersom detta skulle vara en självklarhet.

Herr talman! Tidigt i våras skrev Svenska Dagbladet att Wallenberg borde få överta Statsföretag under en femårsperiod. Wallenberg bedömdes således behöva fem år för att samordna och strukturera den splittrade företagsgrupp som Statsföretag fick ta över den 1 januari 1970. Den tidsfrist som kunde tänkas för Wallenberg kunde man dock inte ge åt den nya organisationen för de statsägda bolagen. Borgerligheten började sitt angrepp på Statsföretag redan under hösten 1970, och det kulminerade under det här årets tre första månader. Man angrep Statsföretag, trots att man var väl medveten om att företaget knappt hade börjat sin verksamhet och under största delen av sin första tillvaro bestod av endast fyra man. Men man var inte ärlig nog att säga detta. Moderater och liberaler är aktieägare som principiellt är motståndare till sina egna företag, aktieägare som misskrediterar sina egna företag. När sedan dessa borgerliga representanter på bolagsstämman i maj fick möjlighet att inför ett uppbåd av journalister konkretisera sin kritik, uteblev en sådan konkret kritik. Det blev en tystnadens västgötaklimax. I debatten den 30 mars i år gjorde jag ett försök till en objektiv presentation av Statsföretags verksamhet under det första året. Jag gick punkt för punkt igenom de dotterföretag som varit uppe i den allmänna debatten och angav dessas svårigheter.

Av kammarens protokoll framgår emellertid att efter genomgången nämnde knappast någon borgerlig politiker ett enda av de företag som man tidigare kritiserat, utan de höll sig till generaliseringar. De borgerliga tidningarna, som tidigare frossat i enskilda statliga företags svårigheter, skrev knappast en rad om sakinnehållet. Detta är ett konstaterande, inte någon kritik. Det är väl så man anser att det politiska spelet skall drivas, och då får detta accepteras. Som herr Burenstam Linder sade, har en hel del händelser utspelats på personalplanet sedan debatten den 30 mars. Detta är ovidkommande för den diskussion vi skall föra på grundval av näringsutskottets betänkande nr 44. Vad som däremot är väsentligare i det här sammanhanget, och vad som kanske stämmer moderater och liberaler till litet mer eftertanke, är att en hel del har inträffat inom det privata näringslivet på senare tid. Viljan till en mer nyanserad debatt börjar för övrigt skymta i de borgerliga tidningarna. Jag kan väl säga att den har understrukits av samtliga borgerliga talare här i dag, inte minst av herr Burenstam Linder. Detta betraktar jag som en mycket glädjande utveckling, även om jag beklagar att det skall behövas så starka åskådningsmedel för att komma fram till vad jag anser vara en självklarhet. Riksdagen har nu fått detaljupplysningar om Götaverken och tagit ställning till den kanske största skandalen sedan Kreugerkraschen. Men i riksdagen var den borgerliga kritiken nästan urskuldande, och efter förhållandena var tidningsrubrikerna inte så braskande. Annat var det, innan man fick reda på de verkliga förhållandena. När jag i november 1970 på en sparbankskonferens i Uddevalla upprepade ord för ord vad jag i samma stad sagt om varvskrisen redan under valrörelsen i september, vilket då inte uppmärksammats ett dyft av de större borgerliga tidningarna, blev det stora rubriker. Det var inte opportunt att ens antyda att ett stort privatägt företag hade svårigheter, trots att det borde vara allmänt bekant, därför att de begränsade sakuppgifter som jag lämnade då redan hade tagits fram av Dagens Nyheter och lämnats på Dagens Nyheters handelssida. Ja, herr talman, det var samma dag som de Gaulles begravning, och över hela första sidan i Handelstidningen kunde man läsa: Olhede angriper Götaverken — Hela Frankrike sörjer. Vi har fått uppleva svårigheter i flera andra privata företag. Industriministern nämnde ett i dag, och det finns många fler, som jag inte skall räkna upp, men ett av dem är ganska bekant i denna kammare. Jag tillhör inte dem som vill strö salt i öppna sår, men jag kanske ändock får göra ett citat av ett citat från riksdagsdebatten den 20 januari iår: ” ”We don't know where we are going! We only know we are going there very fast.” Eller översatt: Vi har inte riktigt klart för oss vart vi är på väg. Vi bara vet att vi är på väg dit med en rasande fart.” Jag tycker att herr Ericssons i Åtvidaberg citat av en engelsk politiker, som uppenbarligen måste ha varit en liberal politiker, passar väl in på vissa förhållanden som ligger herr Ericsson nära.

Hur omvårdnaden blir får vi väl se. Men troligtvis överlåtes väl omvårdnaden på det allmänna. Herr Ericsson, får jag komma med ett konstruktivt förslag? ”Det måste till en ekonomisk övervakning, och det måste till en löpande lönsamhetsuppföljning — det brukar kallas en operation controlleraktivitet — som med kraft kan driva sin verksamhet. Annars går det käpprätt fel.” Detta är ett exakt citat av det råd som herr Ericsson gav statsrådet Wickman i debatten den 30 mars. Och jag håller med herr Ericsson, det är väsentligt för allt företagande att det sker en kontinuerlig uppföljning, så att man i tid kan vidta de åtgärder som behövs för att rätta till vad som är på väg att gå galet. Men en sådan hade tydligen inte herr Ericsson när han för några månader sedan talade i den här kammaren. Att skapa ett sådant instrument var huvuduppgiften för Statsföretag då vi började vår verksamhet, och herr Ericsson och andra företagare torde vara väl medvetna om att det kräver tid att få ett sådant system att fungera i en så stor koncern som det här var fråga om. Det går inte på några månader att bygga upp ett system som blir bättre än vad som finns i sedan flera år tillbaka väletablerade företag. Herr Ericsson sade dock i ett tidningsuttalande — och det skall jag hålla honom räkning för — att han hoppades att Statsföretags ledning skulle få tid att sitta ner och tänka i en svår situation. Och även om andra moderater och liberaler inte gav Statsföretag det lugn som ett företag behöver i oroliga tider, hoppas i varje fall jag att Facitledningen nu får det lugn som behövs för att klara den svåra situationen för företaget och de anställda. I näringsutskottets betänkande nr 44 i anledning av årsredovisningen för Statsföretag uttalar utskottet att den hittillsvarande debatten i stor utsträckning gällt dotterbolagens akuta problem och att det första verksamhetsåret i hög grad måste ägnas åt aktioner föranledda av sådana problem, detta medan bolaget ännu haft mycket begränsade personliga resurser. Detta är en korrekt beskrivning av det första verksamhetsårets svårigheter. Vilken uppfattning man än har om Statsföretagsgruppens samlade verksamhet, så måste man kort och gott konstatera att det nybildade förvaltningsbolaget under sitt första år hade ringa inflytande på dotterbolagens ekonomiska utfall. Då Statsföretag bildades den 1 januari 1970, var självfallet dotterföretagens försäljningsoch produktionsprogram fastställt för detta år. Detta vet var och en som har något begrepp om vad som menas med planering och hur lång tid det tar innan en sådan ger resultat. Jag utgår ifrån att i varje fall debattörer som herrar Burenstam Linder och Gunnar Ericsson är väl medvetna om detta, men inte ens denna kunskap avhöll dem ifrån att göra de angrepp som de gjort. Låt mig slå fast, att på den ekonomiska sidan kunde Statsföretag under sitt första verksamhetsår endast påbörja en grundläggning för framtiden. När 1970 års bokslut, och det är det enda jag har anledning att ägna mig åt, analyseras måste man för övrigt skilja på förvaltningsbolaget Statsföretag AB och Statsföretagsgruppen. Statsföretag AB visar ett resultat före dispositioner och skatter på 103 miljoner kronor. Detta gör man sedan man dragit ifrån registreringsoch stämpelavgifter på 17 miljoner kronor, vilket är en engångsföreteelse, och sedan man dragit ifrån bidraget till Norrlandsfonden på 30 miljoner kronor. Ett sådant bidrag kommer inte från någon privat industri. Sedan har värdet på aktierna i vissa dotterföretag nedskrivits starkt. Nettonedskrivningen är så stor som 92 miljoner kronor. Det är efter dessa avdrag som det kvarstår 11 miljoner kronor. Statsföretagsgruppens samlade rörelseresultat efter planenliga avskrivningar är 306 miljoner kronor. Det har gjorts extra stora avskrivningar i dotterföretagen för att konsolidera dessa. Därefter kvarstår en vinst på 174 miljoner kronor. På en sammanlagd vinst på 174 miljoner kronor har det betalats en sammanlagd skatt på 177 miljoner kronor. Detta beror på att det är 11 företag som redovisar en total vinst på 309 miljoner kronor och därför får höga skatter. Förlustföretagen får inte motsvarande skattelindring. Statsföretag, herr Burenstam Linder, har därtill inte som de privata koncernerna som existerat under flera år helt kunnat utnyttja möjligheten att överföra medel från ett vinstgivande till ett förlustbringande företag, dvs. helt kunnat utnyttja koncernbidragsmetoden. Detta beror bl.a. på vissa regler som gör en sådan överföring omöjlig under ett förvaltningsbolags första år. De borgerliga har nästan lyckats med konststycket att få folk att tro att totalresultatet för Statsföretagskoncernen som helhet var negativt under 1970. Gruppen som helhet gav överskott. Tyvärr var detta totalöverskott ett resultat av överskott hos endast 11 av de 28 dotterföretagen. Men självfallet skall de starka företagen hjälpa de svaga så att dessa får egen kraft i framtiden. Det är principiellt samma ordning som tillämpas även i framsynta privata koncerner. Men det klaras inte av på ett eller två års verksamhet. Men det är sannerligen inte enbart den rent ekonomiska uppbyggnaden som är väsentlig — det har redan sagts här i dag. Det finns även andra värden. Grunden för en ökad företagsdemokrati har lagts under det första året. Fler representanter för de anställda har kommit in i de samhällsägda företagens styrelser. De anställda har fått direktrepresentation i styrelser. Detta har emellertid väckt mindre uppmärksamhet än att de anställda i Volvo har fått observatörer i Volvos styrelse. Man mäter, som industriministern sade, inte med lika mått. Statsföretagens förhandlingsorganisation har bildats och börjat sin verksamhet. LKAB har lämnat Arbetsgivareföreningen. Vissa formuleringar i årsredovisningen har dock enligt min uppfattning tyvärr varit missledande. De har gett den föreställningen att Statsföretag på regeringens order haft stora utgifter för lokaliseringsprojekt. Sanningen är att Statsföretag inte lagt ut ett enda öre. I samtliga fall, i Stigen i Dalsland där Saxylle-Kilsund ville lägga ned spinneriet och ställa 150 man utan arbete, i Nykroppa och Vilhelmina har regeringen på intet sätt ekonomiskt utnyttjat Statsföretag. Regeringen har accepterat de offerter som Statsföretag givit. Och en enhällig riksdag har accepterat offerterna. Därtill kommer att insatserna i Nykroppa och Vilhelmina över huvud taget inte ingår i 1970-års bokslut och att insatserna i Stigen i Dalsland ser ut att ge positivt resultat. Utvecklingen i det företag som Saxylle-Kilsund skulle lägga ned för ett år sedan har varit god. Man har redan återanställt de arbetare som friställdes då vi övertog företaget, och ytterligare anställningar kan göras i en snar framtid. Det är inte minst sådana insatser som är väsentliga, även om de i ett större sammanhang kan betraktas som småsaker. De har stor betydelse för de människor som berörs och för den bygd där dessa människor skapar sitt uppehälle. Nog borde Statsföretag, vars industrier i Bohuslän har full sysselsättning, nu kunna göra vissa insatser i t.ex. norra Bohuslän, där den privata industrin sviktar. Att långsiktigt strukturera verksamheten inom Statsföretagsgruppen, herr talman, och därvid ta hänsyn till de samhällsekonomiska faktorerna är en väsentlig uppgift för Statsföretag. Det är med beklagande jag måste konstatera att Statsföretag ännu inte fått någon mer konkret målsättning — det har andra talare också gjort, men jag kanske har en annan målsättning i tankarna — och att man ännu inte följt de riktlinjer för organisationen som uppdrogs i den utredning som föregick riksdagens beslut om Statsföretag. Det är emellertid med tillfredsställelse jag ser i proposition 139 att målresonemanget är uppe till diskussion i industridepartementet och att man alltså kan vänta resultat. Det är egentligen inte någon större företagarkonst att med vinstmaximeringsprincipen som gloriöst mål öka Statsföretagsgruppens lönsamhet på sikt. Det är bara att söka avveckla eller på annat sätt avhända sig de företag där det finns svårigheter. Moderater och liberaler skulle hälsa en sådan utveckling med tillfredsställelse. Men det vore enligt mitt sätt att se att springa ifrån det krav på ägaransvar och företagaransvar som de anställda och väljarna har rätt att ställa. Enligt min uppfattning kom Statsföretag till för att lösa väsentliga problem, inte för att avskaffa dem. Herr talman! I proposition 139 föreslår Kungl. Maj:t att Svenska utvecklingsaktiebolaget skall skiljas från Statsföretag. Aktierna skall överföras till fonden för statens aktier. Detta är ett förslag som går emot riksdagens tidigare fattade beslut i denna fråga, och det är därför jag har motionerat emot det. Min motion har väckt ett visst uppseende i pressen. Svenska Dagbladet, som i andra sammanhang är en förhållandevis seriös tidning, talar om Ebberöds bank och ställer patetiskt frågan: ”Kan man rimligen behålla en koncern, i vilken några få företag ständigt skall hålla förlustenheter under armarna?” Ja, svaret beror på vilken samhällsinställning man har. Om enheten har stor betydelse för koncernen som helhet och för människorna och om de negativa samhällsekonomiska konsekvenserna skulle bli stora vid en nedläggning, då skall man behålla enheten. Just det har sagts här om NJA i dag. Man skall även behålla enheten om det finns en möjlighet att på sikt skapa lönsamhet. I den tidigare diskussionen om Statsföretag försökte man framtona en bild av mig som en ekonomiskt oansvarig person i motsats till en annan person. Jag skulle endast ta hänsyn till politiska motiv. Bilden kanske har modifierats något, men principresonemanget kan endast de personer föra som lever i den okomplicerade värld där vinstmaximeringsprincipen inte betraktas som ett politiskt ställningstagande. Verkligheten är inte bara svart och vitt, inte ens i ett privat näringsliv. Enligt Svenska Dagbladets egna principer borde ju tidningen snarast läggas ner. Det torde vara svårt att se någon lönsamhet i det företaget vare sig på kort eller på lång sikt. Tidningens kunniga medarbetare på handelssidorna kanske kan hjälpa till med analysen. Man kanske också av de här experterna kunde få reda på att privata koncerner ibland verkligen måste ha tid på sig för att skapa lönsamhet i alla sina enheter och att Utvecklingsbolaget tillkom så sent som 1968. Detta är en kort tid för ett utvecklingsbolag för att nå lönsamhet. Man kunde få reda på att riksdagen var medveten om risktagandet, då beslutet om Utvecklingsbolaget fattades. Man kanske även skulle kunna få reda på att förlustriskerna inte blir mindre om Utvecklingsbolaget lämnar Statsföretag, snarare tvärtom. Man kanske kunde få reda på att det föreligger risk för ett oekonomiskt dubbelarbete. Att staten först skall överlåta Utvecklingsbolaget till Statsföretag och sedan köpa detta förlustföretag tillbaka — det är detta som borde kallas Ebberöds bank. Herr talman! Näringsutskottet har i sitt betänkande inte något att invända emot överflyttningen av Utvecklingsbolaget, trots att inga skäl givits för en sådan förflyttning som inte var kända i december 1969, då riksdagen tog ställning till Utvecklingsbolagets placering under Statsföretag. Man kan inte jämföra Utvecklingsbolaget med styrelsen för teknisk utveckling — det är inget aktiebolag. Atomenergi kom heller inte dit därför att Asea-Atom inte ligger under Statsföretag. kommunister skulle alltså nu ha ändrat uppfattning från den tidpunkt då man beslöt en samordning av de statliga företagen. Jag tror att man behöver denna samordning. Jag har för övrigt, herr talman, i motionen 1577 ingående motiverat mitt ställningstagande, som är helt i överensstämmelse med riksdagens tidigare linje. Jag behöver därför inte utveckla mina skäl på nytt. Det är emellertid med stor tillfredsställelse jag noterar att utskottet funnit att den lösning som jag anger i min motion på Utvecklingsbolagets akuta ekonomiska problem utan tvivel är möjlig att genomföra. Jag ber kammarens ledamöter uppmärksamma detta. Ingenting motsäger att det är en rätt placering vi har fått. Som vi har hört i dag har det varit ett stort inflöde av förslag. Det är självklart att ett statligt företag inte producerar bara för andra statliga företag. LKAB:s malm går inte enbart till statliga järnverk. ASSI:s massa går heller inte enbart till statliga förädlingsindustrier. Som industriministern sade är det naturligt att man har ett statligt utvecklingsbolag när det finns privatägda, och att det då skall ligga inom koncernen och stå till förfogande. Jag tror det ger den valfrihet som uppfinnare och andra behöver. Den lösning som jag föreslår har därtill den fördelen att den kräver mindre anslagsbeviljning av riksdagen och ingen garantiförbindelse på 12 miljoner kronor. Samtidigt ger den Utvecklingsbolaget 3 miljoner kronor mer i rörelsemedel än den väg som Kungl. Maj:t anvisar. Jag vill understryka att det förslag, som reservanterna i moderata samlingspartiet framför, på intet sätt uppfyller det krav man har rätt att ställa. Deras förslag är ett sätt att ekonomiskt försvaga Utvecklingsbolaget.

Jag yrkar att riksdagen Herr talman! Här skulle jag sluta, men det har inträffat någonting i debatten som jag är ytterst tacksam för. Herr Turesson talade om en viss brevväxling mellan Gunnar Svärd och mig. Och det har varit alldeles självklart att jag i den debatt som har förekommit inte velat gå i någon som helst polemik i tidningar, då JK haft ärendet under utredning. Men förhållandet är följande: I skrivelse den 9 mars 1971 till JK omtalar industridepartementet vissa ekonomiska transaktioner som gjorts av förenade fabriksverken — FFV.

Man anser sig i sistnämnda fall ha anmält frågorna och därmed ha fått ett underhandsgodkännande. I detta sammanhang har FFV i sitt yttrande särskilt framhållit min ställning som statssekreterare först i försvarsdepartementet och senare i industridepartementet och hänvisat till de kontakter FFV:s generaldirektör haft med mig. FFV har även dokumenterat dessa kontakter genom att delge dels viss underhandskorrespondens till generaldirektör Svärd från mig, dels en förtrolig PM till vissa statsråd av den 24 juni och ett sammandrag av ett samtal som jag haft med generaldirektör Svärd den 28 juni 1968 med kommentarer till detta samtal. Det är en självklarhet att det ständigt och jämt förekommer underhandskontakter mellan departement och myndigheter och att sådana kontakter i stor utsträckning sker mellan ifrågavarande statssekreterare och generaldirektör. I sitt yttrande tycks FFV genom sin framställning vilja ge det intrycket, att underhandskontakter även ägt rum i de tre fall som föranlett industridepartementets skrivelse till JK. Så är emellertid inte förhållandet, och den dokumentation som FFV lämnat visar heller inte på existensen av sådana kontakter. Det kan vem som helst som läser JK:s yttrande avgöra. Den nämnda PM:en daterar sig från den 24 juni 1968 och utgör en del av underlaget för regeringens beslut i SMT-ärendet. PM:n grundade sig på sakuppgifter från FFV, varför verkets generaldirektör enligt min uppfattning borde få del av sammanställningen. Sammandraget av mitt samtal med generaldirektör Svärd med kommentarer översändes till denne bl.a. för att få bekräftat sammandragets riktighet. SMT-affären var av stor betydelse. Jag vill erinra om att riksdagen 1968 hade beslutat att lägga ned centrala flygverkstaden i Västerås, vilket berörde 900 människor. Statsutskottet hade i samband med nedläggningsbeslutet mycket starkt uttalat att allt skulle göras för att skaffa ersättningssysselsättning. Det är självklart att alla ansträngningar gjordes för att uppfylla vad riksdagen beslutat. Dessa ansträngningar resulterade i att FFV den 19 juni 1968 föreslog förvärv av Köpings mekaniska verkstad, Thörns och Aldells. Kungl. Maj:t gav i beslut den 28 juni 1968 FFV i uppdrag att förvärva dessa bolag som sedermera bildade SMT. Därefter pågick förhandlingar med säljarna av dessa bolag till dess köpeavtal ingicks beträffande Köpings mekaniska verkstad och Aldells den 20 september och beträffande Thörns den 23 september 1968. Herr Turesson återgav här ett brev som är daterat den 9 juli 1968 och således skrivet efter det att regeringen hade fattat sitt beslut i förvärvsfrågan den 28 juni 1968. Herr Turesson kunde självfallet inte veta när Kungl. Maj:t hade fattat sitt beslut, men brevet grundar sig alltså på regeringsbeslutet. Det hade uppstått en del svårigheter i förhandlingarna, och brevet understryker angelägenheten av att förhandlingarna med samtliga tre företag slutförs i enlighet med regeringens intentioner och att uppkomna svårigheter övervinns, inte minst för att tillfredsställa de krav som riksdagen själv uppställt. Det är således helt klart att förvärven av de tre företagen skedde med Kungl. Maj:ts fulla vetskap, och detta har heller inte ifrågasatts, varför FFVss yttrande i detta avseende helt saknar relevans. Det var efter detta som vissa lån beviljades dels till SMT, dels till KA-FAKyL Dessutom lämnades en borgensförbindelse till United Stirling. De lämnade lånen har icke i något sammanhang tagits upp i departementet eller omnämnts för mig och har heller inte omnämnts i FFV: yttrande. Inte heller borgensförbindelsen har tagits upp med departementet. Den har mig veterligt heller aldrig omnämnts för mig. FFV har inte heller sagt detta i sitt yttrande. Existensen av denna borgensförbindelse kom till min kännedom först i slutet av 1970. Jag kan också nämna att vid samtal med generaldirektören i mars 1971 sade han klart ut att han icke har gjort detta, och det står också i JK uttalande. Herr talman! Jag hade inte tänkt och har tidigare inte haft möjligheter att säga vad jag nu sagt, och jag har inte heller velat tala om det i pressen, men jag är tacksam mot herr Turesson för att jag nu har fått detta tillfälle. Herr Turesson kunde självfallet inte veta att Kungl. Maj:t redan hade fattat beslut när jag skrev mitt brev.

Herr talman! Herr Olhede sade att jag självfallet inte kunde känna till de faktiska förhållanden som herr Olhede nu har informerat riksdagen om. Nej, det kunde jag naturligtvis inte, eftersom JK uppenbarligen inte heller visste någonting.

Jag frågar mig än en gång: Varför visste inte JK det, när JK gjorde sin utredning och tog ställning i frågan? Och varför gick det inte från statssekreteraren en korrekt ämbetsskrivelse till generaldirektören i förenade fabriksverken i stället för det som jag tillät mig beteckna som litet slarvigt privatbrev? Hur är det för övrigt med ett likadant privatbrev av den 18 juni 1968 med följande förtroliga meddelande: Tack för brev om Ljungbers. Jag anser affären vara riktig. Du kan köpa. Hälsningar Menar herr Olhede att det förelåg ett formellt regeringsbeslut i enlighet med regeringsformen också innan herr Olhede skrev det brevet? Varför i så fall uttrycka sig med orden: ” Jag anser affären vara riktig. Du kan köpa.” Det är ju en ganska uppseendeväckande form för ett som herr Olhede menar officiellt besked från kanslihuset om ett regeringsbeslut.

Herr talman! Herr Turesson citerar JK:s generella uttalanden. Om man läser hela skriften skall man finna att JK understryker att det inte finns några som helst skrivelser som bekräftar detta. Jag skall tala om för herr Turesson hur det ligger till med Linson Instrument. Underhandskontakter mellan en generaldirektör och verket kan naturligtvis ske per telefon eller genom korta skriftliga meddelanden. När jag av Gunnar Svärd hade fått presentationen av detta projekt på sjukvårdsområdet bedömde jag det vara riktigt att köpa. Man hade dessutom angivit att det fanns vissa möjligheter att förlägga tillverkningen till Norrland. I brevet av den 18 juni 1969 sades det att det var en lämplighetsfråga, huruvida FFV direkt eller SMT skulle göra förvärvet. Nu inköptes, herr Turesson, Linson Instrument av SMT efter beslut av detta aktiebolags styrelse. Helt följdriktigt underställdes därför inte detta ärende departementet. Om FFV avsett att göra förvärvet skulle FFV ha inkommit med en formell framställning till Kungl. Maj:t. Det är de riktiga förhållandena.
Herr talman! Mot bakgrund av det bollande med data och bokstavsförkortningar som förekommer i detta ärende, den oklarhet som föreligger och de missuppfattningar som måhända också kan föreligga måste väl mitt krav på en parlamentarisk utredning för att vinna klarhet i förhållandena te sig utomordentligt angeläget.

Herr talman! Det är ju en stund sedan jag lämnade interpellationssvaren. Debatten har omfattat ett mycket brett register, men låt mig bemöta talarna i den ordning jag besvarade deras interpellationer. Jag vill först till herr Dahlén säga att jag är förvånad över att han är överraskad av mitt svar. Herr Dahlén ställde från folkpartiets kongress en fråga till mig av nästan exakt den ordalydelse som sedan återkommer i hans interpellation. Jag svarade omedelbart via en pressekreterare — om jag uppfattade det rätt — hos folkpartiet att jag av skäl som jag anförde inte var beredd att tillkalla en sådan parlamentarisk utredning. Skälen är desamma nu. Vi har en granskning i vedertagen ordning av bl.a. de affärsdrivande verken. Förre industriministern har med hänsyn till handläggningen av vissa lånetransaktioner som här kommit upp till debatt överlämnat till JK att bedöma om dessa var av sådan karaktär att de kunde föranleda en anmärkning. JK har lämnat sitt besked. När det sägs att regeringen har kommit in i vissa av de transaktioner som har förevarit, så har vi ju den granskning av det konstitutionella ansvar som vilar på regeringens ledamöter, och det bör väl få bli den granskning som kan ske i konstitutionsutskottet. Eller underskattar herr Dahlén både JK och konstitutionsutskottet? Vi har för de statliga företagens vidkommande en revisionsgranskning som jag anfört i mitt svar. Några av revisorerna utses av riksgäldskontoret. Vi har dessutom gått längre genom att utse 18 riksdagsmän som vid Statsföretags bolagsstämma eller i den ordning som Statsföretag bjuder tillfälle till får diskutera vad som försiggår inom de statliga företagen. Det har jag för min del — det har jag sagt i mitt svar — ansett vara tillfredsställande, och därför har jag heller inte anledning att ändra uppfattning, inte ens när herr Dahlén tar till litet starka ord, när han kommer upp i talarstolen. Herr Häll som jag svarade i en helt annan fråga har naturligtvis rätt när han säger att visst måste det ligga ett ansvar på staten och då också på de statliga företagen gentemot de kommuner i vilka dessa verksamheter är förlagda. Självfallet står möjligheter till bistånd till lokaliseringar av företag eller till andra åtgärder till förfogande, inte minst i de här kommunerna. Men herr Häll drar upp en rad av exempel på åtgärder som skulle kunna vidtas av statliga företag eller av andra. Om jag minns rätt återfanns inget av dessa exempel i interpellationen. De kommer för mig som nya sådana. Jag har därför svårt att gå in i en granskning av vad som kan vara rimligt av det som herr Häll har sagt. Vad jag kan lova är, eftersom jag anser att det finns all anledning att se på en del av de exempel som herr Häll har anfört, att vi skall göra det, och då också begära in vissa besked från de myndigheter och de institutioner, som skulle kunna vara med om att vidta åtgärder i den riktning som herr Häll har talat om. Låt mig bara allmänt säga att jag har en mycket klar bild av situationen i Gällivare—-Malmberget liksom i Kiruna, eftersom jag för något år sedan påtog mig ett uppdrag åt inrikesminister Holmqvist som innebar frågan om att bygga upp servicesamhällen. Jag hade ju alldeles speciell anledning att diskutera med kommunalmännen i Gällivare— Malmberget om de problem som man där hade. Jag tar upp det, därför att jag vill kort säga, att jag tror att det viktigaste är differentieringen av näringslivet inom kommunerna i malmområdet, en differentiering som framför allt ger möjligheter till arbete åt kvinnlig arbetskraft. Jag har vid åtskilliga tillfällen påpekat, att en speciell utredning i Gällivare— Malmberget visade att det i kommunen fanns ca 2 300 kvinnor som önskade förvärvsarbete men inte kunde få något. Detta säger jag också därför att man i den debatt som har förevarit tidigare bl.a. har tagit upp några lokaliseringspolitiska exempel. Herr Hovhammar slog sig för bröstet och sade, att han gladde sig över att han tillsammans med näringsutskottet i övrigt hade medverkat till ett slopande av projektet med en skidfabrik i Boden. Jag skall inte frånta näringsutskottet ett glädjeämne. Att jag säger det i detta sammanhang beror på att vi, när vi var ute och sökte efter ett rimligt lokaliseringsobjekt till Gällivare, hade framför oss bl.a. möjligheten till flyttning av det statliga tvätteriet från Boden till Gällivare just för att klara en del av sysselsättningsproblemen för kvinnorna där uppe. Men om man skulle göra något sådant, skulle man ju ställa Boden inför svårigheter. Vi hade dock den uppfattningen att det ändå skulle vara möjligt att lättare kunna klara en lokalisering till Boden från Mellansverige eller södra Sverige än till Gällivare— Malmberget. Då förde vi diskussionen om skidfabriken. Nu skall jag försöka undvika att dra upp en mängd talare, som har specialintressen på området. Jag lämnar bara en redovisning. Det fanns nämligen ett företag i Mellansverige, som hade en skidfabrik i en liten stad. I denna stad visste vi att Volvo skulle etablera en företagsverksamhet, som så småningom skulle ge mellan 600 och 800 sysselsättningsplatser. Det skulle inte vara så farligt enligt vår uppfattning att köpa in en del av det företag med skidfabrik som jag först nämnde och flytta det från den lilla staden, som ändå skulle få ett utomordentligt tillskott, upp till Boden, där företaget så väl behövdes. Det uppstod en irriterad debatt i landet. Skäl fanns för och skäl fanns mot. Tiden gick, och vi kom inte till någon uppgörelse med det företag med vilket vi förhandlade. Vi bestämde oss så småningom för att slopa denna tanke. Men vad som har inträffat under tiden är enligt de uppgifter som jag har fått att man i Finland har bestämt sig för att bygga två nya skidfabriker för den nordiska marknad på vilken vi hade tänkt få avsättning för de produkter som skulle tillverkas i Boden. Detta är ett exempel på de svårigheter som man möter, när man skall gripa sig an med lokaliseringsproblemen och försöka flytta sysselsättning från Mellansverige eller södra Sverige till det Norrland som så väl behöver den. Men som sagt, herr Hovhammar, jag skall inte frånta herr Hovhammar eller andra glädjeämnet, om det finns något. Om det kanske blir litet smolk i bägaren sedan jag har talat om detta, missunnar jag inte någon det. Herr Burenstam Linder, som var den som sedan kom i tur för svar, började raljant med att tala om att vad som har inträffat i Statsföretag är inte minst en omsättning av personer. Ja, herr Burenstam Linder, vi har nästan nått upp till moderata samlingspartiets ledarbyten. Om det nu var ett kvalifikationstal som herr Burenstam Linder höll för nästa svängdörrsattraktion, skulle jag nog, om jag var med bland dem som skulle välja, vara en liten aning betänksam inför herr Burenstam Linder. Herr Burenstam Linder börjar med en deklaration och frågar sedan: Är det då verkligen nödvändigt att tala om Götaverken? Vad är det för mening med att ställa upp Götaverken mot Uddevallavarvet och andra företag? Det är inte så man skall driva en debatt och diskutera de här frågorna, säger herr Burenstam Linder inledningsvis. Men vad gör han sedan och vilken blir debattekniken? Jo, han tar i detalj upp en rad statliga verksamheter och riktar kritik mot en del förhållanden och saker som händer inom dessa företag. Han gör heller inget försök till balansering och objektiv redovisning av vad de statliga företagen — Vattenfall, LKAB, ASSI, Tobaksbolaget och andra, som jag tidigare har nämnt — ändock betyder för svenskt näringsliv. Jag tänker inte bemöta herr Burenstam Linder på var och en av dessa punkter. Jag har bara sagt att vi i det konjunkturläge där vi nu befinner oss må med lika mått mäta statliga, privata och kooperativa företag, med de svårigheter som inträffar inom varje ägarkategori, men också undersöka hur vi skall kunna hjälpa dem att komma ur svårigheterna.

Jag kan försäkra herr Burenstam Linder att när jag är ute och talar med anställda i dessa företag och med företagarna slår de sannerligen inte ifrån sig med båda händerna, utan de är beredda att ingå i en saklig debatt och prövning av de åtgärder som kan vidtas. Jag redovisade i mitt inledande anförande att vi har genomfört vissa branschundersökningar och att andra pågår. Ur dessa undersökningar försöker vi hämta kunskaper om på vilket sätt vi skall kunna gå in i åtskilliga branscher för att hjälpa företagen ur deras bekymmersamma läge.

Jag svarar då att herr Burenstam Linder i det ögonblicket inte vet vad han talar om.

Jag är medveten om att det inte bara väcker glädje när man förklarar för de anställda vid statliga företag att vår uppgift är att så långt som möjligt klara sysselsättningen i en så lönsam verksamhet som möjligt. Även om det sker genom en övergång från statlig verksamhet till en privat, tror jag att jag vågar säga att vi vinner förståelse även hos de anställda vid de statliga företagen. Samma sak är det när vi som herr Olhede sade etablerar ett företag i Nykroppa i Värmland, där ett privat företag lägger ned en betydande del av sin verksamhet: det väcker heller ingen uppmärksamhet. Men jag är övertygad om att det väcker glädje hos dem i den orten, som vi kan bereda en anställning. De frågar heller inte efter om det gäller statlig eller privat verksamhet, utan de ser endast till den sysselsättning som de hoppas skall bli tryggad genom de åtgärder, som vi från samhällets sida vidtar. Borde det inte vara möjligt att på det sättet mötas — det var den frågan jag ställde i mitt inledande anförande — utan att ha skygglappar för ögonen. Av det uttalande som herr Burenstam Linder har gjort förstår jag att jag kommer att få svårt att vinna förståelse hos honom, därför att han säger att han har en annan uppfattning. Han tycker att näringslivet skall drivas i enskild regi, det är grundprincipen hos honom.

Han gör begränsningen där.

Jag får finna mig i herr Burenstam Linders principiella uppfattning.

Socialdemokratin i ledningen under flera årtionden har kunnat följas av det svenska folket, dess politik är känd och också bedömd. Resultaten får tala för sig själva. När det gäller AP-fondernas användning skulle jag, om jag vore företagare, säga att det var ett värdefullt uttalande från LO. Man är beredd att ställa löntagarnas pengar till förfogande för investeringar i näringslivet i en ökad omfattning.

Vi får väl se i vilka former och på vilket sätt detta utspel från LO-sidan skall hanteras och genomföras. Jag hälsar det med tillfredsställelse.

Herr Burenstam Linder återkommer till ett tydligen kärt ämne, eftersom han med min företrädare som industriminister har talat om författaren Vilhelm Moberg och det här tomtbolaget. Jag kanske skall upplysa herr Burenstam Linder och kammarens ledamöter om att jag har fått ett mycket vänligt brev från Vilhelm Moberg för en kort tid sedan. Jag har inte träffat honom mer än en gång, och han åberopar sammanträffandet, som skedde utanför Systembolagets butik på Surbrunnsgatan. Kanske känner mina godtemplarvänner en viss undran och ängslan inför brevet om det skulle bli publikt. Det var emellertid vid en förbipassage vi råkade träffas, och det var innan jag blev industriminister. Nu åberopar han sammanträffandet och återkommer till frågan om sin tomt och mycket litet till tomtbolaget. Det kanske kan vara av ett visst intresse. Att Vilhelm Moberg är intresserad av tomtbolaget beror på att det äger en tomt, som ligger strax intill hans sommarstuga, om jag uppfattat det riktigt. Där inträffade något som jag inte tycker att man kan beskylla bolaget för, nämligen att det i samband med den våldsamma höststormen 1969 föll ned en hel del träd, som fanns på den intilliggande av tomtbolaget ägda tomten. De har blivit liggande. Det händer ju på åtskilliga skogstomter att man inte har hunnit med att röja undan, och det har här kommit vissa skadedjur, baggar av olika slag, och de är någon gång ofina nog att vandra från den här statsägda tomten över till författaren Vilhelm Mobergs tomt, och det tycker han nu inte om. Det är möjligt att hans inställning är helt riktig och rimlig, och därför har han och jag bestämt att vi skall träffas och reda ut den här mycket stora frågan. Men det var kanske inte det som herr Burenstam Linder var ute efter, utan de där skriverierna om en hemlig koncern, eftersom herr Burenstam Linder ställde frågan om tomtbolaget. Ja, herr Burenstam Linder, det var så att Kreditbanken på sin tid hade lämnat ganska betydande krediter till Tollare pappersbruk. Det gick omkull 1964, driften lades ned, och banken övertog till skyddande av sin fordran aktierna i bolaget. Banken gjorde förlust på sitt engagemang, och efter rörelsens avveckling fanns i bolaget kvar ett ganska stort och välbeläget markområde i Tollare. Det visade sig vara svårt att realisera marken med tillhörande fastigheter, och banken beslöt att låta bolaget vara kvar till dess att ett mera gynnsamt resultat kunde uppnås, och eftersom bruksrörelsen lagts ned ändrades bolagets namn till AB Credentia. Jag skall inte alltför mycket fördjupa mig i historiken, därför att den har varit publicerad. Men i korthet innebär den att aktierna så småningom övergick från Credentia till ASSI och Tobaksbolaget, och Alfatomter kom in i bilden. De såldes längre fram till pensionskassan för Svenska tobaksaktiebolagets förvaltningspersonals understödsförening. Och Kreditbanken har så småningom också avstått från sin villkorliga fordran på Credentia med undantag för ett mindre belopp, några tusental kronor. Ja, det är bakgrunden. Man hade tillskapat ett s.k. femtusenkronorsbolag, som sedan fick ta över de här tomterna, eftersom banken inte hade rätt att stå som ägare liksom inte heller Tobaksbolaget och ASSI. Märkvärdigare är inte den här historien, som herr Burenstam Linder tycker att han skall göra ett stort nummer av. Sedan diskuterade herr Burenstam Linder Statsföretags bokslut 1971. Vore det inte rimligt att avvakta bokslutet i dess slutgiltiga skick, innan vi går in på en realgranskning av vad som förevarit under 1971? De uppgifter som herr Burenstam Linder tagit fram är väl inte alldeles korrekta, åtminstone inte i alla delar. Enligt Statsföretags delårsrapport för 1971 ökade antalet anställda med 1150, trots inskränkningar i Kalmar verkstads AB med 350. Jag säger inte att det är ett bra resultat, men jag tycker att det kan vara rimligt att få läsa den siffran ur delårsrapporten, eftersom jag inte hörde den nämnas av herr Burenstam Linder. Men jag tycker som sagt, att det vore rimligare att få avvakta den slutgiltiga rapporten för en diskussion om vad som har förevarit.

Herr Burenstam Linder har sedan tagit upp några av de åtgärder som har vidtagits av den förutvarande industriministern, och jag vill bara göra den kommentaren att statsrådet Wickman överlämnade handlingarna till JK för att få högsta auktoritativa bedömning av vad som hade förevarit. Herr talman! Till herr Sjönell behöver jag kanske inte säga så mycket. Han har varit litet kritisk mot mitt svar, även om han till att börja med uppfattade det som positivt. Men jag har i svaret beträffande Investeringsbanken velat framhålla att banken ställer sig öppen för en medverkan till lån också till de mindre och medelstora företagen och vill utöka denna sin verksamhet.

Herr talman! Herr Olhedes anförande skall jag kommentera på en enda punkt. Jag sade redan i mitt första anförande att jag inte diskuterar i riksdagen vad enskilda statstjänstemän har gjort, ty det hör inte hit. Men herr Olhede kommenterade en sak som inte jag men herr Turesson tagit upp, och det gav, tycker jag, ett mycket sensationellt meddelande, nämligen att köpen av SMT-bolagen hade föregåtts av ett beslut i regeringen. Detta framgår inte av fabriksverkens svar till JK, och det framkommer heller inte i JK:s egen utredning. Jag utgår ifrån att herr Olhede på den här punkten vet vad han talar om. Därför vill jag citera vad JK säger. Fabriksverken har ju som försvar för sitt köp av de här bolagen och en del annat sagt att dispositionerna skett i fullt samförstånd med vederbörande departement och att Kungl. Maj:ts samtycke på detta sätt regelbundet inhämtats i förväg. JK säger följande: ”Uppgiften att förhandsgodkännande från vederbörande departement skulle ha lämnats beträffande verkets ifrågavarande dispositioner har icke vunnit stöd av utredningen.” Herr Olhede säger att det finns ett regeringsbeslut, och det är klart att han inte kan stå här och säga detta, om det vore en felaktig uppgift. Jag litar på att hans uppgift är riktig. Men då är det ju ganska märkligt att justitiekanslern inte kunnat få fram den här uppgiften. Jag går ut ifrån att justitiekanslern självfallet inte har undanhållit en sådan här uppgift. Men det visar ju att justitiekanslerns utredning inte är tillfredsställande. Det kanske finns annat som justitiekanslern inte har hittat och som borde belysas. När nu statsrådet Johansson skall försvara att han inte vill tillsätta en parlamentarisk undersökningskommission frågar han mig, om jag inte litar på JK:s utredning. Ja, herr Olhede har ju redan visat att den inte är tillfredsställande. Kravet på en parlamentarisk undersökningskommission understryks ju genom den här debatten. Dessutom, herr Johansson, berörs ju regeringens ansvar över huvud taget inte i JK:s utredning, vilket är naturligt. Hela den sidan av saken står kvar. Att konstitutionsutskottet skulle åtaga sig att vid sidan av sitt övriga betungande arbete utreda det här är ju fullständigt otänkbart. Rune Johansson lämnade alla de frågor jag ställde obesvarade. Han sade ingenting i frågan om det verkligen är så att verken skall uppfatta privatbrev som meddelande av regeringens beslut. Statsrådet Johansson sade ingenting om detta, som ju är en av de väsentliga punkterna i den här affären. Jag frågade om regeringen visste om lånen från fabriksverken till SMT under en lång tid utan att begära utredning. Inget svar. Jag frågade: Varför reagerade inte Rune Johansson i Statsföretag när han fick reda på — vilket jag förutsätter att han fick — att försvarsverken hade lånat ut pengar? Intet svar. Jag skulle kunna fortsätta, men jag skall inte göra det, herr talman. Slutsatsen blir: det behövs verkligen en parlamentarisk undersökningskommission för att få klarhet i dessa frågor och i en rad andra. Det är ganska märkvärdigt att en person som är så inblandad i dessa transaktioner som statsrådet Johansson inte är den förste att säga: Här skall allting göras för att skapa klarhet. Debatten här visar ju att klarhet inte föreligger.

Herr talman! Omsättningen på folk, vare sig den inträffar på det ena eller det andra stället, är inte någonting som jag för min del raljerar över utan jag beklagar det, och det stämmer till eftertanke. Det är möjligt — för att ta upp en annan fråga — att Rune Johansson och jag är helt överens om bra mycket inom den statliga företagsamheten på det sätt som han uttrycker sig för närvarande: Man skall pröva och laga efter omständigheterna och man skall mäta efter lika mått. Det är bra principer, och jag tror att jag i mitt anförande också sade det. Men jag vill också understryka att det bedrivs en annan debatt på andra håll, och jag upplever det som min skyldighet som parlamentariker att fästa uppmärksamheten på den. Det är en debatt som inte alls mäter med lika mått. Man behöver bara läsa Aftonbladet vilken dag som helst, så kan man se den hetsjakt som där drivs på enskild företagsamhet, då man säger att den lider av både den ena och den andra allvarliga nackdelen och att man skall ha ett socialistiskt system varvid alla utvecklingens och omvandlingens avigsidor och nackdelar på något sätt kommer att försvinna. Ni kan inte vara omedveten om att det drivs en sådan debatt i landet. Ni kan därför inte heller anse att det är felaktigt att från denna talarstol fästa uppmärksamheten på den och argumentera mot den. Att det bedrivs en debatt av denna typ illustreras också av en passus i det anförande som Krister Wickman höll inför de anställda i SMT, när han öppnade den fabriken för ett år sedan. Han sade att det var en skev och omedvetet styrd uppfattning att inte se en markerad skillnad mellan ett statligt och ett privat företag när det gäller möjligheterna att bedriva sysselsättningspolitik. Vi skall mäta med lika mått, det är precis riktigt, men det drabbar faktiskt en del av Era debattörer mer än det drabbar mig. Jag har — det skulle jag vilja säga till herr Olhede — alls icke retirerat i min uppfattning om privat företagsamhet eller statlig företagsamhet under intryck av de svårigheter som råder för närvarande speciellt med hänsyn till den dåliga konjunkturutvecklingen. Jag tror inte, herr Olhede och herr Johansson, att jag har hållit något anförande från denna talarstol i dessa frågor utan att starkt ha markerat att den privata företagsamheten lider av allehanda skavanker och att det därför behövs en statsmakt och att det därför behövs en god ekonomisk politik. Det har jag sagt i alla mina anföranden, och jag kunde om jag hade tid läsa upp t.ex. vad jag sade i våras när vi debatterade dessa frågor. När det gäller hur man skall bedöma frågan om AP-fonderna har vi från moderat sida sagt att det är bra om man kan länka kapital därifrån över till företagsamheten för att få ett dynamiskt näringsliv. Men sättet är ytterst viktigt. Vi vänder oss emot tanken att man skall gå in med direkta ägarintressen eftersom vi tror att det inte skulle vara en bra metod på sikt när det gäller en löntagarvänlig och medborgarvänlig politik. Om ni skall gå på den vägen — jag fick inte klart för mig hur statsrådet Johansson tänkte sig det — med direkt företagsinflytande via aktier, då föreslår jag att man ordnar en folkomröstning i den frågan. Det tycker jag skulle vara en alldeles riktig metod. Ni sade en smula raljerande, herr Johansson, att jag bara hade uppehållit mig vid detaljer i det ena och det andra avseendet. Ni får gärna anse att det var detaljer jag tog upp i min granskning av verkligheten. Men Ni som är en praktisk karl och klok därtill måste väl ändå acceptera att man tar fall från verkligheten för att få stöd för den ena eller andra uppfattningen. Det var vad jag gjorde. Och om det är så detaljartat med t.ex. principerna för utförsäljning av aktier i statliga företag, varför ger Ni då inte en snabb kommentar till den fråga som jag tog upp, nämligen utförsäljningen av 25 procent av aktierna i Sonab, helt i strid med det utlåtande som Ni kommer att rösta igenom om någon tid. Inte heller finner jag att detta med Allmänna förlagets monopol är någon detalj — i så fall sysslar t.ex. riksrevisionsverket med en undersökning som också rör detaljer, och det vore väl konstigt. Verket undersöker för närvarande konsekvenserna av Allmänna förlagets verksamhet. I stället svarar Ni på något helt annat. Ni håller en lång föreläsning för mig om Credentia och Tollare pappersbruk. Jag har inte nämnt dem. Jag bad att få svar på den fråga som Vilhelm Moberg ställde, varför Magnus Idar AB har hamnat i statlig ägo. Jag måste säga att Ni gav en något snäv beskrivning av Vilhelm Moberg såsom en ganska futtig och egoistisk person. Jag har träffat honom mer än en gång — för övrigt inte utanför något systembolag — och jag kan tala om att han är en betydligt finare människa än han verkade vara enligt den bild Ni gav av honom. Ni sade att vi skall vänta med bokslutet tills vi har fått reda på hur det har gått. Ja, det är utmärkt. Men koncernbidrag — och det var den konkreta fråga jag kom fram till — är någonting som man antagligen överväger i den styrelsen just nu. Jag är intresserad av att höra vad Ni tycker på den punkten. Och slutligen detta med förenade fabriksverken och JK. Ni hänvisar till konstitutionell prövning i konstitutionsutskottet. Men jag tvivlar, precis som herr Turesson och herr Dahlén har sagt, på att klarheten på detta stadium är tillräcklig för att konstitutionsutskottet skall kunna göra den granskningen. Jag tycker därför att man skall göra som man gjorde i ett någorlunda jämförbart fall, nämligen Wennerströmaffären. Där hade man en kommission som gav det faktaunderlag som fordrades för en konstitutionell prövning. Varför inte använda samma metod i detta ärende, där Ni ju själv har varit så nära invecklad i händelsernas centrum?
Herr talman! Det är uppenbarligen inte några större principiella skiljaktigheter mellan industriministerns och min bedömning av Investeringsbankens möjligheter — kanske också vilja — att lämna krediter på lika villkor till stora och små företag. Våra bedömningar skiljer sig framför allt i fråga om vad som är orsaken till att målsättningen inte uppfylls, och där har vi inte lyckats skapa klarhet. Jag ställde tre frågor som jag bedömde vara av vitalt intresse för att klarlägga orsakerna. Två av dem svarade industriministern inte alls på. Det var beklagligt, ty det hade varit av stort intresse för kammaren, tror jag, att få reda på t.ex. om den tillämnade strukturfonden på något sätt kommer att hopkopplas med Investeringsbanken. Det kanske finns anledning att tro det, eftersom industriministern tog upp strukturfonden i sitt interpellationssvar om Investeringsbanken. Den tredje frågan besvarade han med att ställa en motfråga. Jag frågade hur det hade gått med Svensk företagsgaranti AB, samarbetsorganet mellan Investeringsbanken och sparbankerna, och hur många krediter det företaget hade lämnat under de gångna tre åren. Industriministern svarade med att fråga: Hur många har sökt krediter? Både statsrådet Johansson och jag vet att det är få som har sökt — jag vet inte om det ens är någon, men i varje fall är det ett mycket ringa antal. Man har då anledning att ställa frågan varför så få har sökt. Att det är få framgår av de siffror som tidigare har presenterats — bara 15 procent av Investeringsbankens kreditgivning har gått till företag med under 500 anställda. Huvudskälet som industriministern anger och som han upprepar är att småföretagen är dåligt informerade om Investeringsbanken. Han säger att man bör förbättra deras kännedom om föreliggande finansieringsmöjligheter. Jag tycker, statsrådet Johansson, att det med förlov sagt är ett lättvindigt argument, ja, jag skulle vilja säga ett svagt argument. Industriministern fortsätter med frågan: Har inte organisationerna haft något intresse av att informera de små företagen inom sina respektive intressesfärer om Investeringsbanken? Jag vet inte om avsikten är att på något sätt på organisationerna överföra ansvaret för att kännedom sprids bland småföretagen om att Investeringsbanken står även till deras förfogande. Jag tror inte det, men jag kan försäkra industriministern att vi åtminstone vad min organisation, Svensk industriförening, anbelangar har gjort utomordentligt ambitiösa insatser när det gäller att upplysa alla våra medlemsföretag om Investeringsbankens existens och möjligheter. Alldeles omgående sedan riksdagen tog beslutet skickade jag ut cirkulär till flera tusen småindustrier med utförlig redogörelse för Investeringsbanken. På mina många föredragsresor runt om bland småindustriidkare har jag informerat om banken, när de oroligt har frågat: Vad finns det för möjligheter att få krediter, framför allt riskbärande krediter? Och jag har då alltid talat om hur Investeringsbanken arbetar. Det måste vara så att industriministern och jag får olika uppgifter ute bland företagen. Jag vill inte påstå eller ens antyda att småföretagen skulle tala med dubbel tunga, så att de när de talar med en representant för regeringen säger en sak och när de talar med mig säger en annan sak, men när jag har varit ute och diskuterat kreditfrågor har det funnits en påfallande god kännedom om Investeringsbanken. Man har ofta frågat mig: Varför får inte de små företagen samma möjligheter att låna i Investeringsbanken som de stora? Jag har självfallet svarat att det har de. Jag har också i mitt tidigare anförande försökt tala om, varför enligt min uppfattning utlåningen inte har blivit så stor. Industriministern kommenterar inte den saken, och det finns inte anledning att ta upp den återigen. Men när bara 15 procent av kreditgivningen har gått till företag med under 500 anställda, då oroar det mig, statsrådet Johansson. Jag förutsätter att det borde oroa även industriministern, eftersom de mindre och medelstora företagen har en så oerhört väsentlig betydelse i vårt näringsliv. Kanske har de den allra största betydelsen om vi ser framåt mot 1970-talet, då — som industriministern säger — förmodligen stora företagsetableringar sätter i gång igen. Jag tror också det, jag är optimistisk på den punkten. De nuvarande många småindustrierna etablerades under den stora 1930-talskrisen, och jag tror att 1970-talet kommer att visa en ungefär motsvarande bild efter de svåra sysselsättningskriser som vwvi nu har haft. Allt flera ungdomar som saknar möjligheter till en meningsfylld sysselsättning kommer kanske att slå sig på — precis som deras fäder gjorde på 1930-talet — att starta företag. Men då, statsrådet Johansson, får det inte vara på det viset att fortfarande bara 15 procent får gå till de mindre och medelstora företagen. Investeringsbanken kommer då att ha en verklig chans och plikt att göra en näringspolitisk insats som kommer att vara av en utomordentlig betydelse. Jag tror nämligen på att Investeringsbanken — rätt skött — kan komma att bli en hörnpelare i en aktiv och meningsfylld näringspolitik under lång tid framöver.
Herr talman! Jag har inga klagomål på JK:s utredning; jag vill bara än en gång slå fast att regeringen tog sitt beslut den 28 juni, medan det brev från mig som herr Turesson citerade skrevs den 9 juli, dvs. efter det att regeringen hade fattat sitt beslut. Herr industriministern gör en historisk beskrivning av vissa saker som har hänt i industridepartementet. Industriministern var inte där då. Jag var där då. Jag har hela den här tiden medvetet undvikit att tala om de svårigheter som fanns och som industriministern antydde. Jag tänker inte bryta den principen de sista dagarna som jag är här i riksdagen; det kanske skulle bli en alltför lång debatt. Så till det som vi skulle diskutera, dvs. SUAB. Det är riktigt som industriministern säger, att vi principiellt inte har skilda uppfattningar när det gäller SUAB:s verksamhet. Tvärtom är det så att jag yrkar 3 miljoner mer till detta företag än vad industriministern gör. Vad jag har sagt är att jag ställer mig välvillig till omorganisationer, men det skall vara sådana som man inte kände till. 1968, då beslut togs om SUAB, var det helt klart att riksdagen visste att det tog lång tid innan det blev lönsamt. Industriministern sade att man skulle kunna gå till riksdagen och begära mer understöd. År 1969, då beslut fattades om Statsföretag, var man helt medveten om detta eftersom det behandlades i remissyttrandena. Den ena av de två saker som industriministern tog upp var begränsade finansiella resurser, och han medger själv att mitt förslag säger ja till sådana. Den andra saken — växande mängd idéer och uppslag utanför Statsföretagssektorn — visar ju att bolagets belägenhet inte har på något sätt försämrats i det avseendet genom att det ligger under Statsföretag. Principen att det skall vara en samordning av de statliga företagen tycker jag är väsentlig, så att vi inte kommer tillbaka till det vi startade ifrån och får en massa aktiebolag under de olika departementen igen.

Herr talman! Herr Burenstam Linder ägnade Apoteksbolaget ett betydande intresse i sitt första anförande, och det ger mig anledning till några korta kommentarer. Jag är, herr talman, medveten om att kammarens tid sannerligen är hårt ansträngd. Kammaren behandlar ju nu utskottsbetänkanden som egentligen bara perifert berör Apoteksbolaget, och det enda förslag som har samband med Apoteksbolaget har vid utskottsbehandlingen lämnats helt utan erinran — det vill jag fästa herr Burenstam Linders uppmärksamhet på. Men så till de korta kommentarerna, först beträffande frågan om motivet för att skilja ut ACO-produktionsdelen från Apoteksbolaget, alltså den fråga som behandlas i den föreliggande propositionen. Redan i propositionen om apoteksväsendets förstatligande framhöll jag att det ”från principiella synpunkter är av vikt att genomföra en åtskillnad mellan tillverkningssidan och Apoteksbolaget efter en av praktiska skäl betingad övergångstid”. Vid riksdagsbehandlingen uttalades önskemål att genomförandet av denna åtskillnad borde ske så snart som möjligt, och det är just detta som är innebörden av det förslag i den föreliggande propositionen som nu tillstyrkts av utskottet. Herr Burenstam Linder säger då att ACO-produktionen går med underskott och frågar om detta skulle vara ett motiv för åtskillnaden från Apoteksbolaget. Att ACO-produktionen för närvarande inte går ihop beror — låt mig betona det — framför allt på de starkt ökade lönekostnaderna genom årets avtalsuppgörelse, som slår kraftigt på ett företag av ACO:s struktur. Detta är en sak för sig, och den kommer att rättas till. Men det väsentliga i den fråga som nu behandlas är ju att det just genom det föreliggande förslaget skapas möjligheter att mera långsiktigt på ett rationellt sätt samordna ACO-produktionen med den övriga statliga läkemedelstillverkningen. Herr Burenstam Linder tog i sitt anförande också upp frågan om Apoteksbolagets prissättning. Jag vill i den frågan bara slå fast följande faktiska förhållande. Inte minst genom låglöneprofilen i årets avtalsrörelse fick Apoteksbolaget kraftigt höjda lönekostnader. För den treåriga avtalsperioden stiger Apoteksbolagets lönekostnader med ca 210 miljoner kronor. Här tillkommer ökningen av övriga driftkostnader med ca 10 miljoner kronor och kostnadsökningen med ca 20 miljoner kronor för att ta bort fraktavgifter i glesbygderna och för att sätta i gång en effektiv läkemedelsinformation — i båda fallen uppgifter som riksdagen har gett Apoteksbolaget. Mot denna kostnadsökning för treårsperioden på sammanlagt ca 240 miljoner kronor står den 5-procentiga prishöjningen från september 1971 på ca 160 miljoner kronor för samma period. Återstoden av kostnadsökningen, ca 80 miljoner kronor, har bolaget räknat med att kunna klara genom rationaliseringar i förening med en prognostiserad omsättningsökning. När det gäller rationaliseringsmöjligheterna får man hela tiden hålla i minnet att avvägningar måste ske mot bolagets skyldighet att hålla en fullgod apoteksservice till allmänheten. Konstigare än så är det inte, herr Burenstam Linder. Och när det gäller resultatet för 1971 måste man väl ändå beakta att en prishöjning för en tredjedel av året — alltså från den 1 september — inte med en gång kan helt täcka ökade lönekostnader som retroaktivt gäller för hela året 1971. Men en täckning även av dessa kostnader är för treårsperioden som helhet inkalkylerad i den nuvarande prissättningen. Jag vill gärna påpeka för herr Burenstam Linder att det även i det gamla apotekssystemet förekom perioder med temporära underskott, beroende på bl.a. på nya löneavtal, men då som nu fick man successivt täcka in dessa kostnader genom regleringar av priserna. Jag har haft tillfälle att ta ställning till åtskilliga sådana beslut om prishöjningar under årens lopp, då det gamla systemet gällde. Skillnaden nu är väl närmast att Apoteksbolaget inom ramen för en fullgod service till allmänheten har ökade möjligheter att möta en del av kostnadsökningarna genom en rationalisering, och det framgår ju också av de siffror, som jag har nämnt här i mitt anförande. Att ökade lönekostnader inverkar på prissättningen är väl inte så underligt. Herr Burenstam Linder kan ju fråga sina vänner i läkemedelsindustrin, som hos socialstyrelsen har begärt att få justera sina priser i produktionsledet just med de ökade lönekostnaderna som motivering. Och låt mig, herr talman, till allra sist säga att målsättningen för Apoteksbolaget inte är några svepande löften, som herr Burenstam Linder uttryckte det. Målsättningen för Apoteksbolaget ligger fast när det gäller såväl inköpspolitiken och rationaliseringsmöjligheterna som apotekens service till allmänheten. Det sista är inte minst viktigt för glesbygderna, där en del tidigare särskilda fraktavgifter nu i enlighet med riksdagens önskemål kommer att slopas.

Herr talman! Det är mycket annorlunda tonfall som socialministern anslår nu om hur krånglig tillvaron är jämfört med de uttalanden som vi allihopa fick vänja oss vid när själva frågan om Apoteksbolagets socialiserande var uppe. Denna skillnad i tonfallet kan ju vara värd att observera, tycker jag. Sedan är det riktigt att priserna stiger på alla möjliga varor. Men Ni har i Ert anförande i riksdagen sagt att genom Apoteksbolagets tillkomst skulle Ni få en möjlighet att hålla tillbaka prisstegringar på andra håll. Ni skulle ha en aktiv prispolitik. Men ändå har Ni tydligen nu prisstegringar inom läkemedelsindustrin. Det tycks alltså inte ha förändrat sig något på den punkten. Däremot sker prisstegringarna inom apoteken nu snabbare än förr. Receptavgifterna, som höjdes under första halvåret 1970, slog igenom med expressfart från att tidigare, innan apoteken blev socialiserade, ha varit utsatta för en mycket långsam behandling. Dessutom gäller att de höjningar som nu är under övervägande för läkemedelsindustrin läggs på apotekens inköpspriser, som är väsentligt lägre än de utförsäljningspriser på vilka man har genomfört den femprocentiga höjningen inom Apoteksbolaget. Men det är ACO vi här egentligen skall diskutera. Apoteksbolaget kan vi komma tillbaka till i annat sammanhang, när vi har bättre tid. Och beträffande ACO tycker jag det är bra att det säljs ut. Det tror jag också att vi framhöll från många håll i debatten för något år sedan. Jag gjorde nu bara det som jag tror riktiga konstaterandet att orsaken till att omändringen nu sker precis så snabbt som vi från moderat håll ville är en helt annan än den vi önskade. Det sker nu så snabbt av den anledningen att Apoteksbolaget inte vill dras med ett bolag som man själv inte har opererat bättre med än att det nu går med 6 miljoner kronor i förlust i år. Så enkelt tror jag att det är. Varför har man nu dessa ekonomiska besvär? Ja, det har vi hört: lönekostnaderna har stigit. Det var också orsaken till att Apoteksbolaget har gått så pass skralt som det gjort. Det är precis vad jag anat. Det system Ni vill införa är inte speciellt löntagarvänligt. Det är inte så rationellt att lönerna verkligen kan få stiga utan att det blir mycket kraftiga prishöjningar och dessutom antagligen skatteökningar för att via sjukkassan finansiera det som måste klaras av. Det är en oerhörd skillnad mellan hur Ni nu uttrycker Er och hur Ni uttryckte Er för ett år sedan, herr statsråd!
Herr talman! Jag skall inte betygsätta tonfallen här i debatten, men jag hade en stark känsla av att herr Burenstam Linder i sitt senaste inlägg var väsentligt försiktigare än tidigare när det gällde att komma med påståenden. Jag har haft anledning att redovisa de faktiska förhållandena, och jag har gått upp i debatten för att få dem fastslagna i protokollet.
Herr talman! Det som statsrådet nu kallar för faktiska förhållanden kände jag väl till. De står ju i Apoteksbolagets egen tidning Apostrofen. Det är inga nyheter. Frågan är hur man skall tolka dessa saker.
Herr talman! I sitt senaste anförande förnekade herr Dahlén inte att vi har en väl utbyggd kontrolloch granskningsorganisation på hela det område som vi nu behandlar. Herr Dahlén gick nu över till att säga att den granskning som konstitutionsutskottet har rätt att göra — jag skulle också vilja säga skyldighet att göra — blir svår att genomföra därför att den innebär en arbetsbelastning. Men om man nu i KU tillmäter denna sak så stor betydelse, så får man väl också se till att man lägger upp sin verksamhet på rätt sätt. Vidare tycker jag det är litet beklagligt att herr Dahlén inte tilltror revisorerna i företagen kapacitet nog att göra en bedömning av vad som är rätt och riktigt i de beslut som fattas av exempelvis Statsföretags styrelse. Revisorerna har tillgång till alla protokoll, och därmed har de möjligheter att göra en fullständig granskning. Sedan tyckte herr Burenstam Linder att mina principiella uttalanden i vissa delar var bra. Men han säger å andra sidan att det förs en annan debatt här i landet. Javisst, vi har en fri och öppen debatt. Men jag upprepar min fråga: Är det inte vad vi genomför och kan mäta på det samhällsekonomiska och samhällspolitiska området som ändå måste få tala för vad de partier som står bakom besluten anser och vad de gör? Beträffande AP-fonderna är det väl inte så märkligt om jag inte försöker redovisa hur man skall gå till väga för att effektuera de önskemål som framställs i LO:s skrivelse. Problemen är under övervägande — de tål att diskutera — och vi får återkomma till dem.

Jag har ingen bestämd uppfattning om det i dag. Sedan till Vilhelm Mobergs brev. Jag har inte försökt framställa Vilhelm Moberg som någon futtig man. Han är smålänning, och det säger mig tillräckligt. Dessutom är han en god författare och trevlig person så långt jag känner honom efter ett sammanträffande och ett mycket vänligt och trivsamt brev. Jag gläder mig åt beskedet, som jag har fått i dag från honom, att vi skall få tillfälle att träffas och diskutera också den speciella angelägenhet, om vilken han skrivit och som herr Burenstam Linder två gånger fäst uppmärksamheten på genom att tala om den i riksdagen. Om strukturfonden sammankopplas med Investeringsbanken, herr Sjönell, är det i dag för tidigt att säga någonting om. Det skall inte uteslutas, men det är föremål för diskussion. Vi är ännu inte klara. Vi kommer att presentera vårt förslag i den proposition som framläggs i början av nästa år. Till herr Olhede vill jag säga att vi ju, som här har framhållits, egentligen inte har några divergerande meningar i fråga om SUAB. Det skall vara kvar som statligt företag, och vi skall se till att det får pengar. Jag har observerat skrivningen i herr Olhedes motion. Han talar där om att det nu tas ett steg bort från en grundläggande princip med motiveringen att Utvecklingsbolaget inte beräknas bli lönsamt förrän på sikt. Herr Olhede fortsätter: ”Det finns fler företag än Utvecklingsbolaget som i företagsekonomisk mening inte är lönsamma. Tas nu detta steg kan man befara att ytterligare företag opereras bort från Statsföretagsgruppen. Statsföretag tillkom för att lösa viktiga problem, inte för att avskaffa dem.” Herr talman! Denna skrivning ger intrycket att vi för att underlätta för Statsföretag att föra debatten om vad som är lönsamt och inte lönsamt, flyttar ut Utvecklingsbolaget ur Statsföretag; det skall inte behöva belasta Statsföretags budget. Men det är ju precis samma ståndpunkt som herr Olhede intar. Han anser inte heller att det skall behöva belasta Statsföretags budget, eftersom han föreslår att ett kapitaltillskott i särskild ordning skall ställas till SUAB:s förfogande. Då är det ju inte mycket som skiljer. Jag ser det som ändamålsenligt att flytta ut Utvecklingsbolaget med hänsyn till samordning och av en rad andra skäl som jag redovisat. Jag är inte böjd att så hålla på principerna att jag inte tycker att man kan göra en bedömning, och om man vid den bedömningen kommer fram till att det är ändamålsenligt med hänsyn till funktionen att man företar en förändring, då bör man också kunna göra den.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet inte ens nu i detta sitt tredje anförande tar upp frågan vilken roll han har spelat i Statsföretags styrelse när de av riksrevisionsverket och justitiekanslern så hårt kritiserade affärerna föredragits. En undersökningskommission bör alltså ta upp även den sidan av saken. Sedan säger herr statsrådet att konstitutionsutskottets granskning har vi ju. Jag kan upplysa statsrådet Johansson om att konstitutionsutskottet avvisade möjligheten att i dechargearbetet i år undersöka om riksdagen kan få ett rättvisare beslutsunderlag när det gäller affärsverken. Man hade inte resurser. Så där gick den trösten. Vidare säger statsrådet Johansson: Ja, men vi har ju revisorer i de statliga bolagen. Herr Johansson, de är inte till för att göra en granskning av statsrådens ansvar. JK:s undersökning går icke att trösta sig med. JK undersöker inte om hans egna arbetsgivare, dvs. statsråden, har skött sig eller ej. Statsrådens ansvar är något som i främsta rummet angår riksdagen. Det finns inget organ som kan göra detta, om man inte tillsätter en speciell kommission. Det är detta regeringen med herr Johansson i spetsen vägrar att gå med på.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det är helt riktigt som industriministern säger att vi har olika uppfattning beträffande ändamålsenligheten med förflyttningen. Det är för mig självklart att de statliga företagen skall koordineras och samverka. Det är där vi skiljer oss. Annars är vi eniga om de andra sakerna.
Herr talman! Endast kort till herr Dahlén. Om min roll i de sammanhang som herr Dahlén åberopade i Statsföretags styrelse skulle vara anmärkningsvärd förmenar jag att det är en skyldighet för revisorerna som har tillgång till protokollen att göra anmärkning mot detta.